Herr talman! Det är inte utan att man förstår hur poeten som en gång skulle ställa upp på en författarafton i en bygdegård, där man hade glömt att utannonsera mötet, kände sig när han kom dit. Jag skall ändå, liksom den poeten, försöka framföra det jag har att säga.

Den förtryckte som kom på flykt till vårt land för att äntligt få känna sig fri fastän utan en ägodel i sin hand kan va' rikare ändå än vi Herr talman! Av det nu sagda framgår att det viktigaste för kulturen är frihet, mångfald, kunskap, kreativitet och kvalitet. Självfallet måste vi också ta en rejäl slant ur den gemensamma kassan för att rätt vårda vårt kulturarv. Vi måste också visa generositet mot förnyarna inom skapandet. Men kulturpolitiken får aldrig vara styrande. Den skall vara stödjande. Det är inte politiska beslut som behövs för kulturen -- det är kulturen som utgör basen för allt vi ägnar oss åt, inkl. politiken. Inser man inte det är risken stor att man skadar kulturen. Genom kulturen får vi del av den humanism och de etiska värden som skall utgöra fundamentet för vårt liv. Det är viktigt att vi med våra beslut skapar de bästa förutsättningarna för att de unga, i familjen och via skolan, skall bibringas de kunskaper och de värderingar som bygger på kristen etik och västerländsk humanism. Därigenom får de en trygghet och stabilitet, som tillsammans med den historiska bakgrunden -- det vi kallar våra rötter -- skapar frimodiga människor som är stolta över sitt ursprung och så säkra på sig själva att de törs möta andras värderingar. Det blir med andra ord också det bästa vaccinet mot okunkapens främlingsrädsla och skapar också respekt hos dem som vi möter. Det stora felet med den svenska kulturpolitiken, som gjorde sitt avstamp i och med 1974 års enhälliga kulturpolitiska beslut i riksdagen är att det blev ett övertramp på plankan och ett kort längdhopp i stället för en serie av olika hopp. Genom rigiditeten i regelverket för att få pengar slår alla ängsligt vakt om sina bidrag i stället för att växla spår och skapa nytt. Det är därför jag med tillfredsställelse i årets budgetproposition kan notera att kulturministern nu skall låta göra en översyn av verksamheternas byråkratiska överbyggnad. Skall vi få mera kultur och mindre administration för pengarna, måste den översynen göras snabbt.

Men alla dessa problem gör också området till en fascinerande sektor med många möjligheter, och då inte för kulturpolitikerna utan för kulturskaparna. Europarådets examinatorer, som var här för två år sedan, såg på vår kultur och kulturpolitik med friska ögon. Deras slutsatser måste vi noga ta till oss. För att sådana förnyelser som de pekade på behovet av, och som jag helt ställer mig bakom, skall kunna genomföras och för att de delar av kulturlivet som fastnat i fel spår skall kunna komma loss och förnya sig behövs det en ny kulturpolitik och den kan vi bara få med den nya regeringen. Framför allt måste vi få en helt annan kulturdebatt i Sverige, en debatt där man inte bara ägnar sig åt att diskutera samhällsstöd. De flesta synes inte vara medvetna om att 80 % av all s.k. kulturkonsumtion sker privat. Därtill kommer all den egenskapande verksamheten, som jag tycker är ännu viktigare. Herr talman! De beslut som skall fattas i denna kammare måste syfta till att även på detta område låta individerna få forma sina liv. Den enskilde måste få chansen att både ta del av och aktivt delta i kulturlivet.

Herr talman! Att riksdagen i dag och under många år placerat turism i kulturutskottet är betecknande för den okunskap politikerna visat för turismens ekonomiska betydelse för samhällsekonomin. Visst ingår kulturen som ett viktigt konkurrensmedel i svensk turism. Men det är andra, viktigare faktorer som medverkar till det ekonomiska utbytet av näringen som sådan; Turismen kan inte betraktas som en bransch eller en avgränsad marknad. Turismen påverkar förutsättningarna för omvärldens syn på Sverige, företagsamheten inom skilda delar av näringslivet, statens intäkter och människornas livskvalitet. Kanske är det turismens olika ''ansikten'' som medverkat till politikernas oförmåga att medverka och skapa förutsättningar för att verkligen utnyttja den ekonomiska dynamiken i svensk turism, som har en stor ekonomisk betydelse för landet med dess 220 000 sysselsatta och dryga 100 miljarder i omsättning. Ser vi på den viktiga utlandsturismen t.ex., kan vi notera att de inresande turisterna ger oss 17 miljarder i intäkter. Själva lägger vi ner ca 30 miljarder på våra utlandsresor. Denna negativa turistbalans har ökat under de senaste åren, under Andra länder har lyckats skapa tillväxt för sin turism genom offensiva åtgärder och ekonomiska satsningar. Med ökade satsningar på den operationella marknadsföringen -- från 20 miljoner Danmark ökat med ca 10 %, samtidigt som den svenska minskat med 17 %. Irland är ett annat exempel. Med en vikande turistmarknad satsade man hårt på turistnäringen för att skapa fler arbetstillfällen. 1987/88 ökade utlandsturismen med 30 % och gav 14 000 nya sysselsättningstillfällen. 1989 ökade turismen med 16 %. Det gav 6 000 nya jobb. För 1990--1993 har man åtgärder i gång och siktar på 25 000 nya arbetstillfällen. Hur bedrivs då marknadsföringen av turismen i Sverige? För marknadsföringen av Sverigeprofilen utomlands svarar Sveriges Turistråd, Svenska Det är uppenbart att de här splittrade resurserna för att marknadsföra oss, vår turism, vår kultur och vårt näringsliv kan samordnas bättre. Så till Sveriges Turistråd, som är ytterst ansvarigt för turism inom och utom landet. Turistrådet skulle inom landet medverka till att skapa möjlighet för ett bättre utnyttjande av fritiden för breda folkgrupper, stimulera och samordna regionala insatser, producera kampanjer, utveckla forskning och kompetens inom näringen. Utomlands har det dessutom svarat för marknadsföringen. Allt inom en total kostnadsram på 120 miljoner, huvudsakligen statliga pengar. RRV har i en revision konstaterat det omöjliga i att i Sveriges Turistråds breda verksamhet kombinera det sociala ansvaret med en kommersiell marknadsföring av turism. Regeringen vill avveckla Sveriges Turistråd och avsätta ca 50 milj.kr. till ett privatägt bolag. Vi delar uppfattningen att vi måste avveckla Sveriges Turistråd. Det är näringslivet som på ett professionellt sätt skall sköta denna näring och marknadsföra den inom och utom landet. Vi kommer att föreslå att staten gentemot en upprättad marknadsplan skall köpa tjänster av det här bolaget i storleksordningen 100 miljoner. Det nya bolaget bildas naturligtvis av intressenter från näringen. De får själva finna formen för finansieringen av turistfrämjande åtgärder inom landet. Som bekant har regeringen föreslagit en rad åtgärder för att få fart på Sverige. Jag vill här kommentera detta litet mot bakgrund av turistmomsen. Man har satsat på sänkt skatt på kapital, förmögenhet och arv. Skattesänkningarna skulle alltså förbättra företagens konkurrenskraft och ge ökade exportintäkter och nya arbetstillfällen -- s.k. När vi börjar tala om turism inträffar något märkligt i regeringspartiernas resonemang. Då tror man plötsligt att en hög skatt i form av moms på turismen skulle ge ökade intäkter. Herr talman! Den höga turistmomsen har på ett avgörande sätt gett oss minskade statsintäkter genom minskad turism. 1990 sjönk turistomsättningen med 10 miljarder. Samtidigt redovisar OECD-länderna en ökning med i genomsnitt 5 %. I Danmark är det en ökning med 10 %. Vi har då inte råd att låta bli att sänka turistmomsen till 12 %! Detta tillsammans med en mer offensiv marknadsföring av turismen kommer att förstärka statsbudgeten med flera miljarder, inte försvaga den. Tänk på att åtta nio utlandsturister ger oss samma exportintäkter som en Volvo. Tack.
Herr talman! Ofta möter man inställningen att turism, resor och fritidsindustri är en trevlig och oförarglig, men ganska ointressant bransch. Man har ingen aning om att det är en inkomstbringande och oerhört väsentlig verksamhet. Det förstod inte socialdemokraterna. De gjorde stor skada genom att behandla turismen som en social rättighet och som ett regionalpolitiskt instrument. För dem handlade det i första hand om att ge pengar till turismens mellanhänder i stället för att skapa drägliga förutsättningar för branschens företag. Det är synd, tycker jag, att vi ägnar så mycket tid åt att tala om Turistrådets framtid -- Turistrådets 100 miljoner i en bransch som omsätter 100 miljarder. Det säger en del om hur vi har behandlat turismen. I hela världen arbetar i dag ungefär 115 miljoner människor inom turistindustrin. Det är alltså världens största industrigren, och den växer dubbelt så fort som den globala nationalprodukten. När ett lands turism minskar brukar det vara krig, revolution eller hungersnöd som är skälet. Vi har lyckats med konststycket att mota bort turisterna utan att ta till sådana här drastiska metoder. Vi har bara prisat ut oss och informerat bort oss. Sverige är ett okänt turistland. Vad vi måste se i Sverige är att resandet i framtiden kommer att vara lika självklart som mat och kläder. 1990 reste 450 miljoner människor, eller 10 % av jordens befolkning, från ett land till ett annat. Att förflytta sig kommer att bli någonting självklart. Vad jag hoppas på nu är att vi skall få ny utveckling av reseindustrin. Men det behövs mycket för att lyckas med det. Det är helt andra saker än att ge pengar till ett turistråd där många människor har arbetat så mycket de har kunnat men mot omöjliga odds. Jag har också fullt förtroende för att regeringen kommer att lösa detta med att sälja Sverige som turistland, som industriland och som ett land värt att investera i. Som sagt behövs utbildning och forskning. I dag har vi en kvalificerad utbildning. Vad har vi inom forskningen? Jo, vi har en adjungerad professur vid Högskolan i Östersund. Skall branschen ha något slags status och utvecklingsmöjligheter, måste vi alltså satsa på forskning och utbildning. Nu har regeringen redan tagit en rad steg för att öka branschens möjligheter när det gäller t.ex. förutsättningar för företagande och också när det gäller sänkningen av momsen. Men det kommer att ta tid innan vi ser effekterna. Vad kan vi göra till dess? Det första vi måste ta itu med är faktiskt att låta andra människor känna sig välkomna till vårt land, oavsett om de är turister, affärsmän eller studenter. Det är en ära för oss att de vill komma till vårt land. Vi måste visa intresse och uppskattning, låta dem lära känna oss och också lära känna dem. Vi har faktiskt många saker att visa upp i Sverige. Vi har en ödmjuk inställning till Sverige. Det duger nästan inte till oss. Vi tycker mera om att resa utomlands än i vårt eget land. Hur skulle någon annan vilja komma till oss? Men det är inte så att alla vill åka till värmen, och det är inte så att alla vill komma hit och slå runt. Alla tycker inte att det är dyrt i Sverige. Men vi måste veta vilka som är våra turister, vilka som tycker att Sverige är spännande. Tidigare har det varit så att mycket av det utlandet har fått kontakt med har varit sådant som har stött den svenska modellen, kulturbyråkraterna bestämde vad man fick se. När nu den svenska modellen är död och begraven borde vi i stället vara mogna att föra ut det som människor är intresserade av. Det har framstått som löjeväckande, tycker jag, och provinsiellt att vi inte befattat oss med sådant som fascinerar i andra länder. Utomlands vill man ha vikingakultur, runstenar, heliga Birgitta, regalskeppet Wasa, Fredriksson och många andra. Svenska sångerskor och sångare har också fått ett allt ökande intresse utomlands. Vår design och arkitektur väcker nytt intresse och respekt. Vårt läge är positivt också ur andra synpunkter. Framtidens trendmakarna vill inte resa i stora grupper. De vill göra personligt avpassade besök, precis vad Sverige passar för. Någon massturism har det aldrig varit tal om. Mässor, kongresser och evenemang skulle vi också satsa på. För att kunna lyckas utomlands måste branschen på hemmamarknaden vara stabil. I Sverige är läget mycket splittrat, mycket labilt. Det är inte att undra på när man vet hur branschen har behandlats under lång tid. Jag tror att med samverkan skulle vi kunna fördubbla turismen på fem år. Det tror jag att den nya regeringen skall arbeta för. Tack.
Herr talman! Först om turismen. Birgitta Wistrand säger att socialdemokraterna inte förstod detta med turistpolitik. Det kunde vi föra en lång diskussion om. Men vad jag finner allvarligt i den nuvarande regeringens politik är att regeringen struntar i ett riksdagsbeslut på det här området. En riksdagsmajoritet beslöt i december att regeringen skulle få återkomma med förslag till ett nytt och ombildat turistråd. Nu lägger regeringen i stället i budgetpropositionen fram ett förslag, där man syftar till att avveckla Turistrådet. Det är t.o.m. så allvarligt att det har föranlett en KU-anmälan. Jag utgår från att denna fråga, i den offentliga utfrågning som utskottet har om någon vecka, kommer att tilldra sig mycket stort intresse av de människor som är involverade i just turistbranschen. Elisabeth Fleetwood säger att hon tycker synd om mig som skall ha synpunkter på regeringens budget. När man läser eländet kan man möjligen tycka synd om mig. Jag vill ändå göra någon kommentar som är viktig när det gäller budgetens profil och vårt alternativ. I regeringsställning genomförde vi ett 3-årsprogram för reformarbete på kultursektorn. Vi höjde i realt penningvärde den statliga kulturbudgeten med 125 milj.kr. per år. Dessutom anslog vi 347 milj.kr. till en ny musikteater i Göteborg, för att ge ett mycket konkret exempel. Man måste säga att fru Friggebo är att gratulera, när hon får positiva reaktioner på en reform som endast omfattar 35 milj.kr. Budgeten är traditionell, där saknas visioner, och den är i hög grad Stockholmscentrerad. Vi föreslår en ökning med drygt 35 miljoner för reformer utöver regeringsförslaget. Härigenom kan man åstadkomma ett långt bättre stöd till fria grupper. Lennart Fridén sade att inget anslag kan göra kulturen rik. Jag tycker att Lennart Fridén skall gå ut och tala med kulturarbetarna om hur man i de fria grupperna ser på de statliga anslagen. Det innebär att man kan åstadkomma ett bättre stöd till kultur i arbetslivet och till litteratur för invandrare -- där har invandrarministern någonting bra att arbeta för. Vidare kan man satsa på konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena, någonting som regeringen vill slopa. Jag tycker att Lennart Fridén skall säga vad han anser om att regeringen vill slopa detta anslag. Ökningen av reformramen kan bidra till att man klarar Arbetets museum, vars verksamhet regeringen inte finner vara en statlig angelägenhet. Detta är helt uppseendeväckande med tanke på att man samtidigt går in och satsar på andra muséer, t.ex. tekniska muséet. Dessutom ger det pengar till försöksverksamhet för länskonstnärer och till en ytterligare höjning av antalet grundbelopp till länsteatrarna. Regeringens förslag saknar visioner.

Självfallet går socialdemokraterna emot detta. Här anar jag en viss borgerlig beslutsångest. Komvux har i varje fall delvis fått frisedel av vice statsministern. Hur går det med folkbildningen? Birgitta Wistrand, upp på att ge de handikappade på folkhögskolorna en chans att fortsätta sin utbildning? Vad säger ni till de lågutbildade som går och lär sig engelska i en studiecirkel? Man läser inte spanska där för att man har hus i Spanien -- för att apostrofera en känd minister. Socialdemokraterna hoppas nu att de borgerliga riksdagsledamöterna har större förståelse för alla dessa frågor än vad regeringen har. Vi inbjuder därför de borgerliga riksdagsledamöterna att tillsammans med oss satsa på: - en utveckling av kultur i hela landet, - en fortsatt satsning på kultur i arbetslivet, - en uppbyggnad av kulturella kraftcentra även utanför Stockholm, - en förbättring av bildkonstnärers och andra konstnärers villkor samt - ett rejält stöd till folkbildningen. Tillsammans har vi nu en möjlighet att lyfta fram och diskutera visionerna i kulturpolitiken. Regeringen har inte förmått att göra detta. När regeringspartierna vill att frågan om folkbildningen skall bordläggas, kan man göra den positiva tolkningen att man vill diskutera en satsning, vilket jag kan förstå efter de folkstormar som har varit. Vad blir då de borgerliga partiernas besked till dem som slåss för folkbildningen? Jag hoppas att de borgerliga riksdagsledamöterna har vilja och förmåga att stödja dessa satsningar.

Herr talman! Åke Gustavsson och jag debatterade faktiskt första gången med varandra för 30 år sedan, då han var SSU-are och jag var MUF-are i Jönköpings län. Jag känner igen Åke Gustavssons debatteknik, som inte har ändrat sig under de här åren och som går ut på att medvetet missförstå det som sägs. Jag läste en dikt där det stod någonting om att inget anslag kan göra den sanna konsten rik. Konst och kultur är någonting helt annat än pengar och anslag. Det var vad jag ville säga med det. Jag sade också längre fram i mitt anförande att det är viktigt att vi kan satsa på den nyskapande kulturen, samtidigt som vi tar väl hand om vårt kulturarv. Låt mig också konstatera att flera av de frågor som Åke Gustavsson förde fram -- t.ex. frågan om en nationell kulturfond, som är ett gammalt moderat förslag -- aldrig vann någon större anklang från socialdemokraterna tidigare när de behandlades i kulturutskottet.

Herr talman! Åke Gustavsson är ny på sin position i kulturutskottet. Det hade kanske inte skadat att läsa moteraternas stora partimotion från förra året när det gäller just synen på vad en kulturfond skall användas till och vem som skall vara med och bidra till dess finansiering. Under alla de år som vi försökte driva frågan om att få en rättvisare och vettigare beskattning av de skapande konstnärernas inkomster fick vi aldrig något gensvar. I nuläget, när byggandet är så lågt som det är, är det väl inte särskilt troligt att det ändå hade blivit så förfärligt många utsmyckningsuppdrag. Man måste på ett helt annat sätt ta itu med frågan om hur bildkonstnärerna och bildskaparna har det.
Herr talman! Inför nästa budgetår är pengarna säkrade. Det är alltså först om två år som detta slår igenom. Då blir det en intressant nyhet för kammaren att regeringen tydligen planerar för ett så oerhört lågt byggande under så lång tid. Det kan knappast vara avsikten. Eftersom jag är en snäll man -- speciellt som Lennart Fridén och jag möttes i en debatt för 30 år sedan -- tolkar jag detta som att man när det gäller en nationell kulturfond kan skriva ihop sig i utskottet och begära att det skall tillsättas en parlamentarisk kommitté såsom socialdemokraterna har begärt.

Herr talman! Avsikten med en debatt i kammaren är ju att den skall kunna följas av de människor som är intresserade av den, även om de inte är fysiskt närvarande. Det är inte avsikten med en debatt inom ett utskott. Därför är det rimligt att argumenten så att säga kommer på bordet under en kammardebatt. Självfallet förs det också andra debatter i olika sammanhang. Jag har många gånger sagt att regeringsförslaget i och för sig har förtjänster, men jag vidhåller att det är en stor brist att det saknar visioner. Det vore bra om vi också där kunde medverka till en framåtsyftande debatt om kulturpolitiken. En sådan debatt kan vi mycket väl föra här i kammaren och i utskottet.

Herr talman! Som första talare efter Mona Sahlin vill jag passa på tillfället att gratulera henne till hennes nya stora uppgift som partisekreterare: Hon är en härlig tjej, som säkert kommer att lyckas även med den svåra uppgift som hon nu har fått! Men nu till dagens ämne, där Mona Sahlin än så länge förvisso är en av huvudrollsinnehavarna. Men med all respekt för en lång tradition och en myckenhet av stort kunnande hos alla de tidigare aktörerna vill jag ändå säga att vi nu på sätt och vis har en helt ny situation att bemästra. Vi upplever nu den största arbetslösheten i mannaminne. Orsakerna till det är väl kända och kommer säkert att debatteras livligt i kammaren i dag. Jag tänker därför inte uppehålla mig vid det utan vill i stället ställa några kanske kontroversiella men konstruktiva förslag om hur man skulle kunna lindra effekterna av den stora arbetslösheten. Eftersom arbetslösheten är extremt hög behövs det nu annorlunda åtgärder för att skapa arbetstillfällen, varför vi hoppas att regeringen vill pröva vårt förslag. Vi har lagt fram en partimotion, nr 34, som jag delvis vill citera: ''Den nuvarande lågkonjunkturen kommer sannolikt att pågå under större delen av 1992, varför man borde pröva nya former för arbetsmarknadspolitiken, för att få ett snabbt och effektivt resultat. Vi föreslår därför att man ger företagen en tillfällig dispens från lagen om anställningsskydd, när de anställer en arbetslös. Den arbetslöse skall få behålla sin arbetslöshetsersättning och företaget kompletterar lönen upp till avtalsenlig eller marknadsmässig lön. För att förhindra missbruk måste åtgärden kringgärdas av vissa regler som bör utfärdas av regeringen. Många av de i dag arbetslösa skulle säkert kunna beredas ett fast arbete i dessa företag när konjunkturen vänder och de nya företagsstimulerande åtgärderna får effekt, vilket skulle ge en ren nationalekonomisk vinst! En ny kategori arbetslösa har tillkommit, nämligen de välutbildade. För en del av dem finns kanske ett nytt arbetsfält, nämligen att hjälpa våra nya grannar på andra sidan Östersjön. Där finns behov av alla slags specialister och våra resurser skulle komma till nytta i stället för att slösas bort. Även här kunde man kanske använda samma princip, att våra grannländer endast betalar merkostnaden. Detta skulle vara en verklig hjälp till våra nygamla grannar samtidigt som vi skapar goda framtidsmöjligheter för båda parter och får en stor effekt av satsade medel.'' Mona Sahlin sade tidigare att en tredjedel av ungdomarna under 25 år är arbetslösa i Blekinge. Det är skrämmande, och det är nog en likartad situation på många ställen runt om i landet. Jag skulle vilja ge ytterligare ett annorlunda förslag på samma tema. Om företagen nyanställer personer under 25 år under en tid av 18 månader -- det gäller dem som stämplat i mer än två månader -- skall företagen inte behöva betala några arbetsgivaravgifter för vederbörande under denna period. Efter periodens utgång beslutar den anställde och arbetsgivaren tillsammans om anställningen skall fortsätta, och då naturligtvis under normala villkor. Vare sig den anställde eller arbetsgivaren skall ha några skyldigheter att fortsätta samarbetet om de inte vill. Givetvis måste även detta system kringgärdas av vissa bestämmelser som bör utarbetas av regeringen. Vi har också en del förslag att bidra med. Naturligtvis kommer nu en störtflod av protester med mer eller mindre välgrundade synpunkter mot dessa förslag, men ärade kolleger, vi har en extraordinär situation vars medicin då måste vara extra stark. Vad har vi egentligen att förlora? Det kostar så liten möda att försöka, och vi kan ju lika snabbt upphäva en tillfällig dispens som att införa den. Jag vänder mig nu därför till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund med en förhoppning att våra förslag allvarligt övervägs. Vi står naturligtvis till förfogande för att ytterligare utveckla våra förslag då en taletid på sex minuter inte medger några längre utläggningar. Ja, herr talman, det var vårt lilla bidrag till dagens debatt.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för gratulationerna, men jag lovar Börje Hörnlund att vi skall fortsätta att träffas ofta, för jag tänker inte släppa bevakningen av arbetslösheten. Tvärtom kommer detta att vara inte bara mitt, utan även mitt partis viktigaste fråga. Jag blir litet besviken över att Börje Hörnlund hellre fortsätter att diskutera 1980-talet och vad socialdemokraterna gjorde och inte gjorde än att diskutera vad den borgerliga regeringen nu faktiskt gör eller inte gör eller tänker göra. Hur länge skall Börje Hörnlund vara fast i 1980-talet? Vi lever i 1990-talet nu. Vi skall lära av misstagen på 80-talet, det är jag den första att erkänna, men det är nu som vi måste agera, och det brådskar. Beträffande småföretagen vill jag säga att enligt OECD har Sverige en av de lägsta företagsbeskattningarna i hela Europa. Kapitalbeskattningen, som Börje Hörnlund ofta uppehåller sig vid, kostar för en företagare i genomsnitt 2 000 kr. per år. Jämför detta med vad det betyder för småföretagen om man stramar åt hela hemmamarknaden som de är helt beroende av för att få någon avsättning för sina varor och tjänster. De behöver inte uppmuntran, Börje Hörnlund, utan de behöver en omläggning av den ekonomiska politiken. Varför sänker ni skatterna för de välbeställda -- nu talar jag inte om kapitalbeskattningen -- samtidigt som 30 000 komvuxelever inte skall få plats? Har Börje Hörnlund någon kommentar till att det skall tas resurser från AMS för att klara komvux? Skall AMS betala alla de misstag den borgerliga regeringen gör, undrar jag om ens de 19 miljarder AMS har räcker till. Det kan icke vara rimligt, speciellt inte om AMS går in i nästa budgetår med mindre resurser än man har i dag. Jag är nyfiken på och tar gärna del av de tankar som Börje Hörnlund har om ungdomsarbetslösheten. Men jag vill betona två saker. I dag är ungefär 65 000 ungdomar under 25 år arbetslösa. Det går inte att klara ungdomsarbetslösheten utan att lägga om den ekonomiska politiken. Det går icke att lösa och praktikplatser, om regeringen fortsätter med samma inriktning av den ekonomiska politiken. Jag tror det är oerhört viktigt att kammarledarmöterna och arbetsmarknadsministern är medvetna om detta, vilket jag hoppas de är. Men, som sagt, jag önskar en kommentar till frågan om AMS resurser skall rädda komvuxplatserna.

Herr talman! Det är faktiskt socialdemokraterna och Mona Sahlin som är fast i 1980-talet. talspolitiken, dvs. att ta ner humöret på företagen, i stället för att anpassa svenska företags villkor så att investeringarna sker i Sverige och icke utomlands och så att pengarna används för nya investeringar och nya jobb i stället för att dras bort från företagen. Det är inte beloppen som har den största betydelsen, även om också de är väsentliga. Det väsentligaste är dock att företagarna måste få jobba med det de är bra på, nämligen att producera, och inte tvingas använda en stor del av sin tid för att via revisions och advokatfirmor rädda sitt arbetande kapital från beskattning. Detta är det negativa i att socialdemokraterna -- som enda parti vad jag förstår -- står fast vid att vilja återinföra beskattningen av arbetande kapital. Så något om byggpolitiken. SCB beräknar att 40 000 tomma lägenheter finns i vårt land. Som jag ser det är det då ingen finess i att stå fast vid räntebidragen. Även om det kommer i gång nya byggen blir det ju bara ytterligare tomma lägenheter. Vi skulle bara skjuta kostnaden framför oss. Det måste göras andra saker på svensk arbetsmarknad än att bygga lägenheter och kontor som kommer att stå tomma. Jag vet inte hur jag skall tolka Mona Sahlin, och det vore intressant att få ett besked om det. Skall Mona Sahlin vara både partisekreterare, någon typ av vice i partiet, och utskottsordförande? Jag ser gärna att vi får mötas så här, men jag tycker arbetsbördan verkar väl tung. När det gäller komvux är frågan från regeringens sida överlämnad till riksdagen, och jag kan inte svara på vad som händer här i riksdagen på det området.

Herr talman! Låt mig börja med det som arbetsmarknadsministern sade sist i sitt anförande, att omfördelningen började under 80-talet. Ja, det håller jag givetvis med om, men omfördelningen fortsätter -- det var det jag tog fram i mitt anförande. Vi är givetvis överens om att hela Sverige skall leva, men människor måste ha arbete. Här talas det om olika kommuner, och i min egen kommun, Ljusnarsberg, är ungdomsarbetslösheten 34 % och den totala arbetslösheten 16 %. Om de små orterna och glesbygdskommunerna skall ha möjlighet att leva måste människor få jobb. Då är frågan: Måste kommunala medel dras in? Kommunerna står för den största delen när det gäller att ordna sysselsättning, och därför gör man ett fundamentalt fel när man straffar de små kommunerna genom att dra in ytterligare kommunala medel. Det är bra att arbetsmarknadsministern har tagit initiativet när det gäller att komma i gång med ungdomsarbeten. Men man gör ändå ett fundamentalt fel när man bara talar med parterna. Tala också med ungdomarna! Arbetsmarknadsministern kan tala med sitt ungdomsförbund och fråga vad ungdomarna där tycker om detta att de eventuellt inte skall få en ersättning som de kan leva på. Jag tror att arbetsmarknadsministern kommer att möta protester inom sitt eget ungdomsförbund om han har de tankegångarna, att ungdomar som är myndiga inte skall ha möjlighet att flytta hemifrån på grund av att de inte har någon egen försörjning. Den största lyckan för många ungdomar är att komma ut på arbetsmarknaden, skaffa ett eget boende och eventuellt familj. Man måste ta med de sakerna i den här diskussionen. Det skall inte bara vara förvaringsplatser för ungdomarna i stället för öppen arbetslöshet. Arbetslinjen skall gälla, säger arbetsmarknadsministern. Ja, det är mycket bra, men då måste man göra någonting åt det här. När man talar om att dra in kommunala medel från komvux ser jag också problem. Där har människor möjlighet att få en utbildning när de har problem med arbete. I dag är det många kvinnor som har fått en utbildning tack vare komvux. Nu ser regeringen eventuellt till att ta bort den möjligheten.

Herr talman! Jag hoppas att fanan då är röd. Att slå sönder LAS, som regeringen nu är inne på, tror jag inte är en framkomlig väg. Här talar man om att byta en grupp arbetslösa mot en annan grupp arbetslösa -- det blir konsekvensen om arbetsmarknadsministern skulle få igenom de förändringar som man vill göra efter att ha sett över arbetsrättslagarna. Man skall alltså ge ungdomarna inträde på arbetsmarknaden och ta bort LAS. Det skulle vara en katastrof. Vi skulle få den sämsta arbetsrättslagstiftningen i den industriella världen; t.o.m. USA har mycket strängare regler när det gäller lagen om anställningsskydd. Det är alltå ingen framkomlig väg. Det är frågan om brist på arbete. Här talar man som om det bara är att kasta någonting i en cementblandare och att allt är perfekt när den stannar. Här måste det till nya arbeten. Det är bristen på arbete som gör att vi har en hög arbetslöshet -- jag kan inte förstå annat. Utifrån den här synpunkten har jag inte i dag fått veta hur vi skall få fram mera jobb, och det skulle vara intressant att veta. Kommunikationsministern talar i alla fall om 20 000 jobb -- även om han har reviderat det många gånger om -- så någonstans verkar det finnas möjligheter. Men hur är det på andra områden? När det gäller byggarbetsmarknaden kan jag hålla med Mona Sahlin om att det finns renoveringsprojekt på många ställen. Jag tror inte att det finns en kommun i detta land som inte har en skola som behöver rustas upp. Här finns många möjligheter, men kommunerna får själva stå för kostnaderna för beredskapsarbeten. Kommunerna har möjligheter att skaffa fram sådana, men de har icke ekonomiska resurser. Ett samtal också med kommunerna om vilka möjligheter de har att skaffa fram arbeten skulle därför vara bra. Beredskaparbeten har tyvärr spolats helt. Nu är ca 14 000 av de arbetslösa har beredskapsarbeten, och den andelen borde kunna öka, då möjligheter att få arbete ute i kommunerna på detta sätt skulle vara mycket bra.

Herr talman! Börje Hörnlund, var finns kvinnoperspektivet i regeringen politik? Ja, den frågan måste man ställa sig efter att ha läst den borgerliga regeringens förslag till budget för nästa år. Mitt svar är att kvinnoperspektivet helt saknas. Det gäller särskilt inom arbetsmarknadspolitiken och kvinnors rätt till arbete. Regeringens politik är i själva verket ett stort hot både mot kvinnors arbete och mot kvinnors ställning i samhället. Nedskärningarna inom den gemensamma sektorn, karensdagarna, borttagandet av delpensionen, uteblivandet av barnbidragshöjningen, neddragningen av utvecklingsfondernas kapital m.m. Alla dessa förslag drabbar kvinnorna och kvinnors arbete. Vi socialdemokrater vänder oss mot regeringens ekonomiska politik, som leder till ökad arbetslöshet, en politik som försämrar för de flesta och särskilt för kvinnorna. I ett läge där det behövs utbudsstimulerande åtgärder stramar regeringen åt. Exempel på detta är de planerade indragningarna av medel från kommuner och landsting. Nästa år skall åtta miljarder sparas. Detta kommer att medföra att kvinnors möjligheter till arbete kraftigt försämras, eftersom det är inom den gemensamma sektorn som kvinnorna arbetar. Det är deras arbeten som kommer att drabbas. Den gemensamma sektorn är också en förutsättning för att kvinnorna skall kunna förvärvsarbeta. Visst är det viktigt att förändra, utveckla och ompröva inom den gemensamma sektorn -- och så sker också. Men det är ju en helt annan sak än det regeringen nu föreslår. Det är kvinnors arbete det handlar om. Har arbetsmarknadsministern gjort någon beräkning av vad nedskärningarna i den gemensamma sektorn kommer att innebära i form av ökad arbetslöshet för landets kvinnor? Om inte, hade det inte varit på sin plats att göra det? Är det verkligen läge att göra dessa indragningar nu med tanke på det sysselsättningsläge vi nu har? Hade det inte också varit värdefullt att i samband med analysen göra en regionalpolitisk bedömning av de sysselsättningspolitiska konsekvenserna när det gäller de planerade indragningarna? I Jämtland, som jag kommer från, arbetar 62 % av länets kvinnor i den gemensamma sektorn. Det säger sig självt att neddragningar där betyder oerhört mycket för kvinnors möjlighet att få arbete, och det i en situation då vi har landets högsta arbetslöshet i skogslänen. Hittills har kvinnorna haft lägre arbetslöshetstal än män. Så brukar det vara i början av en lågkonjunktur, men sedan ändras ju situationen. Därför finns det all anledning att uppmärksamma kvinnors situation på arbetsmarknaden i övrigt. Till skillnad från den borgerliga regeringen har vi i den socialdemokratiska partimotionen om ''det goda arbetet'' belyst kvinnors situation i arbetslivet och lämnat förslag till åtgärder, som leder till förbättringar för kvinnor. Kvinnorna utgör i dag nästan hälften av arbetskraften. Samtidigt som kvinnan förvärvsarbetar tar hon också ansvar för hem och barn. För att klara detta arbetar många kvinnor deltid. Ofta har de gjort valet själva, men det finns kvinnor som inte gjort detta val. Eftersom arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad och kvinnors arbete ofta gäller vård och servicesektorerna finns det sällan finns något alternativ till deltidsarbetet. För att komma till rätta med dessa förhållanden krävs det genomgripande arbetsorganisatoriska lösningar och förändringar. Vi tycker att arbetslivsfonderna måste ges möjliget att särskilt stödja utvecklingen av nya arbetsorganisatoriska lösningar i branscher där deltidsarbetet är omfattande. Många kvinnor är i dag deltidsarbetslösa. I regel står i dag många kvinnor inför situationen att tvingas välja mellan att säga upp sin deltidsanställning, för att på det sättet kunna uppbära arbetslöshetsersättning för en heltidstjänst, eller att jobba kvar i ett deltidsjobb som de inte kan försörja sig på. Detta är ett orimligt val. Kvinnor måste därför få möjlighet till förtur till lediga arbeten hos sin arbetsgivare, vilket innebär mer arbetstid och kräver ändringar i lagen om anställningsskydd. Är ministern beredd att stödja förverkligandet av ett sådant här förslag, något som skulle kunna betyda oerhört mycket för kvinnors möjligheter till försörjning? Kvinnorna har de sämsta arbetsmiljöerna. Kvinnorna har de monotona, slitsamma jobben som leder till utslitning i förtid. Arbetslivsfonderna som nu funnits i drygt ett års tid, har ju till uppgift att stödja projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljöerna. För att utveckla kvinnors arbete och på ett genomgripande sätt förändra det, anser vi att arbetslivsfonderna bör får i uppdrag att under en tvåårsperiod genomföra projekt som vänder sig till kvinnor. Vi tror att det är nödvändigt med riktade insatser för kvinnor för att kunna åstadkomma förändring. Projekten skall omfatta den fysiska arbetsmiljön, arbetsorganisationen och arbetsinnehållet -- ansvar och befogenheter -- och arbetstider. Dessutom bör stor vikt fästas vid kompetensutveckling. I det mycket allvarliga sysselsättningsläge som vi befinner oss i, måste den borgerliga politiken förändras i grunden. Särskilda hänsyn och insatser måste också riktas mot kvinnor. Min slutfråga till ministern är: Varför försämrar den borgerliga regeringen för kvinnorna? Vore det inte bättre att ta till vara kvinnors vilja till arbete och utveckling? Gör någonting för kvinnorna, ministern!

Herr talman!Det var en salva, men det kan ju bero på att Berit Andnor är ny här i kammaren, annars skulle hon, på tal om kvinnors möjligheter till jämställdhet i arbetslivet, ha kunnat erinra sig att hennes partikamrater länge bekämpade den lag som folkpartiet tillsammans med andra partier drev igenom här i riksdagen mot socialdemokraternas vilja. Står Berit Andnor bakom vår jämställdhetslag, eller vill hon skjuta de skott som hennes partikamrater gjorde 1979 för att stoppa jämställdhet i arbetslivet? Berit Andnor beklagade att vi inte har kommenterat Mona Sahlins inlägg. Och det kanske vore läge att göra det. Mona Sahlin uppehöll sig en hel del vid de misstag som gjordes under 80-talet. En viss ödmjukhet bjuder väl att även Berit Andnor erinrar sig att det var socialdemokratisk politik som under större delen av denna period var förhärskande. De misstag som då gjordes gäller främst den selektiva politiken. Jag tror att vi måste få ett generellt mönster. I och för sig kan man i speciella situationer sikta in sig på kvinnors svåra arbetsmarknadssituation. Men det är viktigt att vi får en generell och bra grund. Berit Andnor har väl ändå inte glömt att socialdemokraterna, när vi från den borgerliga sidan kämpade för att få lägre arbetsgivaravgifter i Jämtland, motsatte sig det? De satsade i stället på Luleå. Det var er bedömning, vilken ni har rätt att ha. Men kom inte och säg att det inte skulle ha varit till hjälp för kvinnorna i Jämtland med en bättre situation i näringslivet i Jämtland. Socialdemokraterna har hela tiden under 80-talet prutat på länsanslagen, detta fina instrument i våra länsstyrelser som ger möjligheter att starta nya företag och att stötta glesbygdsverksamhet. Det är inte oviktigt för kvinnorna, inte ens i Jämtlands län.
Herr talman! Liksom Börje Hörnlund verkar Elver Jonsson vara kvar i det förgångna. Det finns tydligen en önskan från de borgerliga partierna att uppehålla sig vid det förgångna. Det märks också på den politik som de borgerliga partierna för. Den politik som nu förs är en politik som bara syftar till att göra det bättre för dem som har det bra i samhället och göra det sämre för dem som redan i dag har det sämst. Och kvinnorna behöver också har rätt till arbete, och jag trodde att vi var överens om det. Jag lade märke till att Elver Jonsson i sin replik inte med ett ord bemötte min fråga om den mycket allvarliga indragning som nu sker av statsbidragen till kommuner och landsting. Det kommer att slå oerhört hårt mot kvinnors arbete, inte bara i skogslänen, även om det slår hårdast mot kvinnorna där, utan över hela landet, och det i en situation då vi i stället skulle behöva ha en stimulering av arbetsmarknaden. Elver Jonsson kommenterade inte heller den fråga som jag upprepade gånger har ställt till regeringens företrädare, nämligen om pengarna till komvux skall tas från de arbetsmarknadspolitiska medlen.

Herr talman! Jag vill lyfta fram frågan om de handikappades situation i dagens arbetsmarknadsläge. Arbetslösheten är ett gissel för alla som berörs av den och ett slöseri med samhällets resurser, som alltså inte utnyttjas på ett riktigt sätt. Det kommer att upprepas många gånger i dag och med olika formuleringar här i talarstolen. Säkerligen finns där samma kända övertygelse, nämligen att det just nu inte finns något som är så angeläget som just behovet av att rådande arbetslöshet bekämpas samt av att vi återigen får en fungerande arbetsmarknad och kontroll över lågkonjunkturen. Regeringen gör mycket kraftfulla satsningar för att mildra verkningarna av den nu så svåra arbetslösheten. Ja, den är den svåraste som vi har haft sedan mellankrigstiden. Man har valt arbetslinjen som ledstjärna, som arbetsmarknadsministern här säger. Dessutom är avsikten att verkligen sträva efter att denna linje blir den rådande. Särskilt utsatta grupper -- ungdomar, arbetshandikappade, flyktingar och invandrare nämns -- skall bli föremål för regeringens särskilda omsorg. Det är bra. Man satsar kraftfullt på särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Främst gäller det lönebidragen. Summan för dessa ökas med 790 miljoner till 6,2 miljarder i årets budgetproposition. Arbetsmarknadsverket får dessutom ett medelstillskott om 275 miljoner redan i år för att det med lönebidrag skall vara möjligt att åstadkomma att fler arbetshandikappade kommer i arbete. Det är tänkt att medlen skall räcka till 2 500 arbetshandikappade. Så långt är väl allt gott och väl. Nu återstår det för företag och förvaltningar att på bästa sätt se till att det kan åstadkommas som regeringen avser, nämligen att fler arbetshandikappade kommer i arbete. Vi i Sverige är alldeles överens om att den målsättningen skall gälla. Formuleringarna har varierat alltsedan 70-talet, då begreppen full sysselsättning och arbete åt alla först myntades. Nu talar man om det goda arbetet åt alla. Och det här är väl bra. Det innebär ju att alla människor i grunden har rätt till ett arbete -- oavsett förutsättningar eller förväntningar eller om man är i behov av stödinsatser av varierande omfattning. De målsättningar och ambitioner som det här talas om är goda. Men många människor som har ett handikapp saknar fortfarande jobb. Kön med s.k. kvarstående sökande med någon form av handikapp vid landets arbetsförmedlingar har under de senaste åtta nio åren konstant omfattat 30 000 människor. Det antalet har inte på något sätt förändrats, trots att det har varit högkonjunktur. Det finns människor som har svåra funktionshinder, och dessa personer är många. Inom dessa grupper har man inte någon möjlighet -- oberoende av om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur -- att få arbete eller sysselsättning vid sidan av arbetsmarknaden. Den frågan har tagits upp i olika handikapputredningar ända sedan början av 80-talet. Frågan har diskuterats i handikapporganisationerna, och många uttalanden har gjorts i detta sammanhang. Vi i den nu aktuella handikapputredningen har gjort en kartläggning där vi presenterar siffror som väl vid det här laget är kända. Tre av fyra handikappade med svåra funktionshinder saknar arbete och sysselsättning utanför hemmet. Det rör sig om hela 72 %. Arbetet är en del av människans värdighet. Har man inte ett arbete känner man sig utanför, mindervärdig och uppgiven. Det kan leda till svåra depressioner. Man känner ett allmänt tillkortakommande. I det nuvarande arbetsmarknadsläget är det mycket stor risk att dessa människor hamnar mycket långt bak i arbetslöshetskön. Man ger upp, man bryr sig inte om att anmäla sig. Det är t.ex. anmärkningsvärt att bara 3 % av de utvecklingsstörda finns registrerade som arbetssökande. Därför säger regeringen i budgetpropositionen att man särskilt måste beakta detta nu, när man har så mycket bekymmer och så svåra problem med att få ungdomar, invandrare, flyktingar och andra varslade och uppsagda att få ett jobb, så att man inte glömmer de handikappade. Man måste ta till särskilda lösningar, nya idéer. Det har visat sig att om man gör särskilda insatser -- man har i Kalmar, som jag kommer från, haft ett projekt som heter Arbete åt unga handikappade -- med kunnande, personligt engagemang, stöd, litet uppfinningsrikedom och litet flexibilitet, kan man uppnå att en ung människa, som tidigare var ett vårdfall, blir en människa med självaktning, som har ett jobb och inte bara är en som kvitterar ut sin pension. Det finns många orosmoln på himlen framöver. Solidariteten kommer att sättas på mycket hårda prov, vill jag säga. Det är en helt förändrad situation. Det regeringen gör nu är därför naturligtvis mycket viktigt. Men vi kommer också att i handkapputredningens slutbetänkande, som presenteras i maj, att ge många förslag för att utveckla och öppna vägar till arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar. Skall vi mena någonting med jämlikhet, solidaritet och full delaktighet, som vi säger i våra festtal, måste den generella välfärden, som vi i centern talar så mycket om, med grundtrygghet, där arbetet ingår som en viktig del, gälla alla människor, däribland också de handikappade var i landet man än bor.

Herr talman! Även om Bengt-Ola Ryttar fick avbryta sitt anförande för att taletiden var ute, var det ingen dålig salva han gav regeringen när han sade att det var attentat på gång. Han undrade om det sker med berått mod. Det attentat som Bengt-Ola Ryttar talar om är i så fall iscensatt av den socialdemokratiska, nyss avgångna, regeringen. Det var ju då som arbetslösheten sköt fart, på hösten 1990. Den har accelererat sedan dess. Frågan borde inte vara om det är den nuvarande regeringen som har satt i gång den nuvarande svåra situationen, utan problemet är ju hur vi skall hejda den mycket svåra arbetslösheten, vars ökande har varit förhärskande under de senaste 18--20 månaderna. Bengt-Ola Ryttar sade att vi nu måste se till att vi kan bo bra. Vid bostadsutskottets och arbetsmarknadsutskottets utfrågning nyligen konstaterade boverket och byggparterna att svenskar bor bäst i världen. Det är möjligt att vi skall försöka få standardlyft, men vi kanske inte skall göra det då vi har ekonomisk kris. Bengt-Ola Ryttar talar om problem i skolorna. Det är, som jag sade tidigare, ett angeläget objekt att ta itu med skolbyggnaderna. Skolorna har ju inte blivit dåliga under en natt, utan här är det fråga om flera års, för att inte säga decenniers, försummelser. De behöver i och för sig rättas till. Men det har inte så mycket med regeringsskifte att göra. Det skulle vara intressant att höra vad Bengt-Ola Ryttar, i övrigt mycket kunnig i byggbranschen, tycker att vi skall göra för att komma till rätta med den byråkrati och den tröga administration som gör att det tar åtta till tolv månader innan färdiga projekt, med pengar beviljade, kan komma i gång. Där tror jag att det behövs gemensamma tag. Jag för min del skulle vilja uppmana regeringen att se över bestämmelserna så att vi radikalt kan snabba upp hanteringen.
Herr talman! Jag får tacka Elver Jonsson för att han gav mig möjlighet att komma tillbaka i debatten. Beträffande byggkrisen måste jag säga att de försämringar i förutsättningarna för byggandet som regeringen genomfört naturligtvis har effekt. När man lämnar bostadsfinansieringen helt öppen under väldigt lång tid, innebär det att människor inte bestämmer sig för att bygga en villa. Det är den största affär som de flesta människor gör i sitt liv. Då vill man veta vilka regler som gäller. Vi har i min hemkommun en husfabrik. På måndag har ägarna kallat till en stor presskonferens. Jag fruktar att det budskap som då kommer är att fabriken skall läggas ned. Det är en bra fabrik, med god kapacitet, stort kunnande och bra hus, men den slås nu förmodligen ut. Jag ger regeringen ansvaret för detta, om det nu går så illa som jag befarar. I sitt huvudanförande sade Elver Jonsson att det inte finns några tulipanarosor. Men inom byggbranschen har regeringen gått fram med lie i tulipanarosrabatten. Men vi har några lökar kvar, och dem har vi redovisat i våra motioner till riksdagen. Antas de har vi ändå en chans att få en vändning i denna mycket beklagliga utveckling. Elver Jonsson har alldeles rätt i att problemen i skolorna inte uppstått under de månader som de borgerliga regerat. Men vi socialdemokrater tar ett ansvar för att reparera skolorna, och det gör inte regeringen. Det är inte alltid bara byråkratin som är ett hinder för att få i gång byggen, utan det handlar mycket om projektering. Jag vet inte vad som är felet i de enskilda fall som Elver Jonsson talar om, men jag måste säga att vi har gjort åtskilligt för att minska byråkratin. Där finns också inslag som handlar om rättssäkerhet och människors möjlighet att yttra sig över planer, överklaga osv., vilket är kostsamt och många gånger väldigt opraktiskt men ändå viktiga rättigheter för svenska medborgare.

Herr talman! Enligt en alldeles färsk undersökning anser var fjärde ung människa att arbetslöshetsfrågan är den viktigaste politiska frågan näst efter miljöfrågorna. Jag tror att de flesta av oss under den senaste tiden mött dagens ungdomar och fått höra sådana här uttalanden: ''Jag har sökt uppemot 80 arbeten men inte fått något'' och ''Varför gick jag gymnasiet men ändå inte fick något arbete?'' Det är alldeles för ofta som vi hör dessa ord. Lågkonjunkturen och arbetslösheten drabbar hela samhället hårt, men som vanligt är det ungdomsgrupperna som är de mest utsatta. Jag vill som exempel ta upp ett län, som också Bengt-Ola Ryttar omnämnde, nämligen Gävleborgs län, som är välkänt inte bara för bocken, utan också för den högsta arbetslösheten i landet, den högsta ungdomsarbetslösheten, den högsta sjukfrånvaron och den lägsta utbildningsnivån i landet. Arbetslösheten i Gävleborgs län ökar snabbare bland ungdomar. Redan för ett år sedan var det en förhållandevis hög arbetslöshet. För 20--24-åringar innebär en fördubbling av arbetslösheten en ökning från 5 % till 10 %, medan det för 30--34-åringar betyder en ökning från 2 % till 4 %. Siffror är inte allt, men de säger ändå ganska mycket när man ser att 40 % av samtliga arbetssökande är under 25 år. I höstas var 16,5 % av 18--19-åringarna i länet utan arbete, och man beräknar att antalet ökar under våren. Om inget görs nu, kan det bli förödande konsekvenser. Arbetslösa ungdomar är inte bara ett kortsiktigt problem för dagen. De långsiktiga konsekvenserna med utslagning, socialbidragsberoende, missbruk m.m. leder ofta till ännu allvarligare problem. Herr talman! Arbetsmarknadspolitik är den viktigaste fördelningspolitiska åtgärden, dvs. att med alla medel bekämpa arbetslösheten, speciellt bland ungdomar. Det är mycket viktigt att i den rådande situationen söka nya vägar där t.ex. myndigheter, näringsliv, folkrörelser och enskilda kan samverka i denna för välfärdssamhället så viktiga fråga. Arbetsmarknadspolitik innefattar också regionalpolitik. Det är viktigt att regeringen i dessa hårda tider inte glömmer bort grunderna i regionalpolitikens mål: att skapa fungerande regioner i ekonomiskt, socialt och kulturellt avseende. Därför känner jag besvikelse efter gårdagens information om de infrastrukturella åtgärderna. Först skulle det satsas åtta miljarder, och sedan blev det fyra miljarder, men vi vet fortfarande inte vilka åtgärder det handlar om och var de skall sättas in. Är det tillväxtregionerna som skall stödjas, eller är det de regioner som i dag behöver medel som skall få del av stödet? Arbetsmarknaden och marknaden som sådan är ganska föränderlig. De olika regionernas behov är väldigt skiftande. Därför är det viktigt att man också börjar diskutera länsstyrelsernas roll och deras möjligheter att fördela de arbetsmarknadspolitiska medlen. Enligt uppgifter i tidningen häromdagen skall man försöka skapa nya typer av inskolningsplatser. Visserligen finns det mycket substans i det förslaget, men i dag finns det redan inskolningsplatser som arbetssgivaren får en kostnadsersättning för. Jag tror dock inte att det är den bästa vägen att gå. Företagen har egentligen inte någon efterfrågan på ny arbetskraft. I dag behövs det, speciellt i Gävleborg med den mycket svåra situation som där råder, såväl kortsiktiga som långiktiga åtgärder. För att kortsiktigt hjälpa ungdomarna så att de kan stanna kvar i länet är det viktigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna i länet ökar, t.ex. resurser till jobbskaparprojekt, som har upplevts mycket positivt av ungdomar och även gett många ett arbete. Dessutom bör man genomföra det planerade tredje gymnasieåret och avstå från nedskärningarna i vuxenutbildningen. Men kostnaderna skall absolut inte täckas av arbetsmarknadspengarna. Herr talman! Utbildning är en investering inför framtiden. Dessutom är utbildning mycket billigare än arbetslöshetsunderstöd, inskolningsplats eller Det är kanske också dags att ge Gävleborgs län möjlighet att litet friare utnyttja ordinarie arbetsmarknadspolitiska resurser. Ge oss en möjlighet att prova att använda 10 % av medlen till de ungdomar som behöver det. Visa att våra ungdomar behövs i Gävleborg! Vi har skickat många ungdomar till storstadsregionerna, men nu har vi inte råd att skicka flera. Visa att ungdomarna finns, och att de är någonting att satsa på!